Men det framgår också av nuvarande beskattningsregler att vissa skillnader förekommer bl.a. beträffande lagervärderingen. Allmänt sett är varulagervärderingsreglerna i jordbruk och rörelse så utformade att den nominella värdetillväxt som lagret är utsatt för på grund av inflationen blir föremål för beskattning. Rörelseidkarna beskattas för denna värdetillväxt i samband med försäljningen av lagertillgångarna. Detsamma gäller för jordbrukare beträffande andra lagertillgångar än djur. I fråga om djurlagret beskattas jordbruket successivt för värdetillväxten av djuren, oavsett om de försäljs eller ej, i den mån ytterligare nedskrivning av lagret inte kan göras. Av denna korta redogörelse för nuvarande beskattningsregler framgår att djuren intar en särställning, där speciella regler nu gäller. Detta belyser de svårigheter som uppmärksammades redan vid tillkomsten av nuvarande jordbruksbeskattningsregler. De senaste årens starka inflation har ytterligare markerat den särställning som djuren intar vid lagervärderingen. Att årligen bli beskattad för en rätt betydande fiktiv inkomst ter sig för flertalet som en orättvis beskattning. Djuren är inte en lagervara i vanlig mening, utan, om man tar exempel från jordbruket i övrigt, närmare en kombination av tillgångar som mark , inventarier och det s.k. lagervärdet. Vi motionärer är inte på det klara med hur problemen skall kunna lösas, men vi anser att frågan är betydelsefull och samtidigt så besvärande för många att detta problem bör prövas av någon utredning. Nu har företagsskatteberedningen till uppgift att se över företagsbeskattningen i dess helhet, och då det tycks vara så att just lagervärderingsreglerna i allmänhet är föremål för översyn, så vill vi inte nu driva utredningskravet längre, utan avvaktar vad företagsskatteberedningen, som redan i höst avser att framlägga sitt förslag, kommer att säga.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

Herr talman! I en motion till årets riksdag, nr 994, har jag tillsammans med några kamrater från moderata samlingspartiet påtalat de olägenheter och orättvisor som nuvarande beskattningsregler enligt min mening innebär för lantbruksföretag med mjölkproduktion. Skatteutskottets betänkande nr 43, som vi nu behandlar, andas en viss förståelse för de synpunkter som framförs i motionen. I det särskilda yttrande av utskottets borgerliga ledamöter som fogats till betänkandet hoppas man att företagsskatteberedningen kommer att behandla de problem som berörs i motionen. Då utredningen lär bli klar kanske redan under innevarande år har man nöjt sig med detta yttrande. Den nu gällande beskattningsprincipen kom till i samband med omläggningen av beskattningen av jordbruksföretag från redovisning enligt kontantprincipen till bokföringsmässig redovisning. Principen att beskatta inflationsvärdetillväxten av djur under pågående drift är orimlig och drabbar animalieproduktionen, särskilt mjölkproduktionen, mycket hårt. Systemet medför att lantbrukaren beskattas för värden som han inte kan tillgodogöra sig med mindre än att produktionen upphör. Som alla vet kan man inte ändra produktionens inriktning år från år, utan den är ofta densamma under mycket lång tid, oftast en hel livstid. Själv har jag t.ex. bedrivit mjölkproduktion under de 26 år jag hittills varit jordbrukare. Nuvarande beskattningsregler har för mig och andra fört med sig att riksskatteverket under de två senaste åren höjt värdet per djurenhet med sammanlagt 500 kr. Det är en för oss ointressant värdestegring, som vi inte kan tillgodogöra oss så länge vi fortsätter med mjölkproduktionen. I realiteten innebär nuvarande regler att skillnaden mellan lägsta bokföringsvärde, som efter avskrivning är 40 96. och de åsatta värdena, som tycks höjas årligen, betraktas som vinst. I realiteten är det, som herr Josefson sade, endast fråga om en fiktiv sådan. I en tid som präglas av stark inflation kan denna vinst bli relativt stor. När denna s.k. vinst, som lantbrukarna inte utan att sälja kan utnyttja, blir beskattad innebär det ofta stora likviditetssvårigheter. För lantbrukare med omfattande animalie och mjölkproduktion är detta redan efter den korta tid som de nya reglerna gällt ett mycket allvarligt problem, som snarast måste lösas. Jordbruket bör enligt min mening bedömas som annan rörelse och stamdjuren beskattas som inventarier och inte som lagertillgång. Då utskottet tycks dela denna uppfattning är min förhoppning att hithörande frågor skall kunna lösas utan onödigt dröjsmål. Det bör således vara möjligt för företagsskatteberedningen att behandla denna fråga utan att avvakta övervägandena rörande lagervärderingsfrågorna i stort. Inte minst från produktionssynpunkt är det angeläget att denna fråga löses så snabbt som möjligt. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag avvaktar det resultat som utskottets framställning kan medföra och har, om ingenting händer, möjligheter att komma igen i frågan.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i de synpunkter som framförts av herrar Josefson och Leuchovius beträffande beskattningen av stamdjuren. Jag har begärt ordet framför allt därför att utskottet i det här betänkandet behandlar motionen 699, som väcktes till 1975/76 års riksmöte. I den har vi begärt att omläggningen till bokföringsmässig redovisning för jordbrukare skall begränsas till att omfatta jordbruksföretag med en bruttoomsättning som överstiger 50 000 kr. per år. I motionen 705 har Martin Olsson givit till känna samma synpunkter. Övergången till bokföringsmässig redovisning innebär i och för sig ingen försämring för jordbrukarna. Tvärtom ger det en bra möjlighet till utjämning av skatten. : Men — och detta är viktigt — de flesta jordbrukare klarar inte arbetet med bokföring och deklaration själva efter bokföringsmässiga grunder. De måste anlita hjälp, och den hjälpen är inte så lätt att få. Det är så många nya som nu samtidigt kommer och vill ha hjälp. Därmed har vi motionärer till viss del men inte helt fått gehör för våra yrkanden. Vi har i vårt land många små jordbrukare. De är ofta äldre människor som har svårigheter att klara deklaration enligt bokföringsmässiga grunder. De borde kunna slippa övergå till sådan deklaration om de så önskar. Det är enligt min mening onödigt att påtvinga människor mer byråkrati än nöden kräver. För många, kanske de allra flesta, skulle det inte ha någon som helst betydelse från beskattningssynpunkt. Jag vill, herr talman, ha detta sagt. Uppskovet ger vederbörande tid, och jag tror att det finns all anledning att återkomma. Jag skall för den skull inte nu ställa något yrkande.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i och understryka vad andra talare har sagt före mig, nämligen att samma beskattningsregler Bokföringsmässig Bokföringsmässig bör gälla för jordbrukare som för alla andra företagare i detta land. Om detta uttalande är vi fullständigt överens. Men när man sedan säger att ”vi måste ha undantag från den här likheten, vi skall inte skatta för inflatiönsvinsten, det är en fiktiv vinst”, vill man ha andra regler än de som gäller för övriga företagare. Alla företagare måste ju skatta för den nominella vinst som uppstår, antingen den uppstår på grund av inflationen eller på grund av någonting annat. Skall man ha likhet mellan jordbrukare och andra företagare måste den nominella vinsten beskattas och inte någon indexreglerad vinst, som många kanske eftersträvar. Vi är alltså överens om att reglerna skall vara lika för alla. Jag tror det var herr Leuchovius som sade att ”detta med lager vill vi göra om och kalla det inventarier i stället”. Jag tror inte att herr Leuchovius på det sättet kan vinna något. Enligt gällande regler skall inventarienedskrivningen motsvara den fysiska förslitning som inventarierna undergår. Eftersom dessa djur mig veterligt aldrig undergår någon förslitning — de bara byts ut undan för undan — kan jag inte tänka mig att det över huvud taget skulle kunna bli någon nedskrivning. När man i stället har medgivit en nedskrivning med 60 96 till 40 96 av värdet har man gått mycket längre än man gör i fråga om inventarienedskrivning. Om en inventarienedskrivning görs som motsvarar en beräknad livslängd på 10, 20 eller 30 år kommer också den vinst som uppstår, om inventariet försäljs till ett högre värde än det nedskrivna beloppet, att beskattas. Jag tycker alltså att det är ganska bra att man får en successiv beskattning av värdestegringen, kalla den fiktiv eller inte. Det är en nominell värdestegring som sker av lager eller inventarietillgången. Det är ändå inte så, herr Leuchovius, att någon drabbas om han inte tidigare har använt sig av möjligheten till maximal nedskrivning. Annars kan man klara av detta genom att göra nedskrivningar undan för undan. Men om man redan från början har valt att skriva ner sitt lager maximalt drabbas man inte av någon straffskatt, herr Leuchovius, utan det är bara så att man kanske har gjort en alldeles för stark nedskrivning. Man har för att undgå skatt i ett tidigare läge skrivit ner sitt lager för mycket. Då blir konsekvensen så småningom när lagret stiger i värde att man får ta en sådan här smäll.

Vad företagsskatteberedningen kommer att syssla med och har som ett av sina huvuddirektiv är att ta reda på hur man skall ha det med lagervärderingen och vilka former man skall ha för en konsolidering. I företagsskatteberedningens direktiv är inte jordbruksbeskattningen medtagen, men vi anser det ganska självklart att om man kommer fram till andra regler för andra företag när det gäller lagervärdering o. d. bör naturligtvis också jordbrukarna få exakt samma möjligheter till förändrade lager. Det är ju det som utskottet har sagt, och jag tror att de som skrivit urider det särskilda yttrandet är inne på ungefär samma linje, nämligen att de regler som gäller för andra företagare och som företagsskatteberedningen kan komma att ändra på också bör gälla för jordbrukare. Herr talman! Det finns ju bara ett yrkande, och jag yrkar bifall till utskottets Hemställan.
Herr talman! Som herr Wärnberg sade är det angeläget att man försöker åstadkomma likartade regler för jordbruket och näringslivet i övrigt. Det. har man varit inne på tidigare, och vi har inte haft någon avvikande mening. Men när det gäller lagervärderingen har man skilda regler för lager av djur och för annat lager i jordbruket. Frågan är om man här har de rätta reglerna för lagervärdering av djur i jordbruket. Det är otvivelaktigt på det sättet att man får en årlig belastning i skattehänseende genom det system som nu tillämpas. Vi motionärer anser att det är angeläget att man prövar systemet som sådant. Vi har nu särskilda lagervärderingsregler för jordbruket, och vad vi önskar få prövat är huruvida man kan åstadkomma regler som är väsentligt mycket bättre.
Herr talman! På en punkt delar jag herr Wärnbergs uppfattning, nämligen att jordbruket skall beskattas i likhet med annan företagsamhet. Men när det gäller värdet av djur är inte beskattningen likartad. Djur bedöms enligt de nya reglerna som en lagertillgång och inte som inventarier. För min del tycker jag att de skall bedömas som inventarier och också beskattas därefter. Djuren förslits nämligen och åldras — det kan man inte komma ifrån. I nuvarande läge höjs värdet för varje år. Under det senaste året var höjningen 300 kr. och året dessförinnan 200 kr. och det räknas som en vinst som företagaren-jordbrukaren får beskatta. Om han skriver ner värdet till 40 96 blir det en reell beskattningsbar vinst. Visserligen får han dra av 60 4 men resten beskattas som vinst. När det gäller inventarier får man naturligtvis skatta för vinsten den gång man säljer sitt företag: Vi är väl överens om att man då skall beskattas, men att man skall skatta varje år som inflationen ökar och därmed värdena höjs tycker jag är felaktigt.
Herr talman! Det är ju så att man ändå kan komma undan med en beskattning i slutskedet på inte mindre än 60 96 enligt det nuvarande systemet. Det är bara 40 9 som man betalar successivt, medan man skjuter upp 60 25 till den dag man avvecklar rörelsen. Det blir en fruktansvärd smäll om man har ännu mera uppskjutet till dess man avslutat Bokföringsmässig Skogsbeskattningen rörelsen. Därför tror jag att det är klokast för alla parter att betala litet skatt under tiden, inte vänta och ta alltihop den dag då man avslutar sin rörelse. Då blir skatten även från progressionssynpunkt väldigt betungande. Det blir den inte om man betalar litet varje år.
Herr talman! Den regel som herr Wärnberg nu talar om drabbar också andra inventarier, t.ex. en traktor som man skriver ner. Den får man också skatta för den dag man avyttrar rörelsen. Det är väl ingen skillnad om det gäller djur. De skall beskattas på samma sätt. Men på djur har man nu inflationsvinst varje år, som man får skatta för. Där är det en skillnad. Jag tycker att de skall likställas med andra inventarier. Jag har djur som är relativt gamla, t.ex. en ko som är 17 år. Hon är bäst i livstidsproduktion i länet för den delen. Och jag har en traktor som kanske inte kan användas lika länge. Det kan alltså vara delade meningar om hur länge man kan ha olika inventarier. Men jag vill för min del att stamdjur och maskiner skall beskattas lika, som inventarier i ett jordbruksföretag.
Herr talman! Det finns ingen principiell motsättning mellan herr Leuchovius och mig. Jag skulle också kunna vara beredd — i varje fall var jag det på den tiden då vi genomförde jordbruksbeskattningens nuvarande regler — att betrakta djur som inventarier. Det kan gå lika bra. Men jordbrukaren får under alla omständigheter, om han skall vara likställd med andra företagare, skatta för den inflationsvinst som uppstår, oavsett om vi kallar det inventarier eller lager. Skillnaden är bara att om man betraktar djuren som inventarier samlar man ihop all skatt till den dag då man avvecklar rörelsen, medan man bara samlar ihop 60 2 av skatten till slutskedet om man betraktar djuren som lager. Resterande 40 926 får man betala under tiden.

Herr talman! I motionen 1975:193 som behandlas i förevarande betänkande har herr Norrby och jag hemställt att regeringen framlägger förslag till generella regler beträffande vidgad rätt till insättning på skogskonto i samband med stormfällningar, insektsangrepp m.m. Insättningsrätten på skogskonto skulle för rotsåld skog höjas från 60 till 80 926 och för leveransvirke och liknande från 40 till 60 96 i sådana fall. Denna förbättring har också gällt vid tidigare stormfällning. Men det är speciellt när det gäller insektsangreppen som vi skulle vilja ha denna möjlighet införd. Vi har i olika omgångar framställt liknande yrkanden, men inga resultat har nåtts. Även nu har utskottet avstyrkt vår motion. Jag vill klart ha sagt ifrån att detta är synd. Stora förluster har uppstått på grund av bl.a. granbarkborrens härjningar. De förlusterna skulle ha kunnat begränsas om vårt yrkande hade vunnit bifall i tid. Den sjuka skogen skulle då lättare ha kunnat tas bort, och smittan kunde ha stoppats. Insektsangreppen skulle då inte ha fått den starka spridning som nu har blivit fallet, och skogsägarna skulle ha blivit mera intresserade av att ta bort den sjuka skogen. Vi motionerade också 1973, då frågan var aktuell. Då skulle man ha kunnat nå resultat. Men den gången avslog riksdagen vårt motionsyrkande under hänvisning till att bestämmelserna rörande skogsbeskattningen var föremål för överväganden inom finansdepartementet. Vi kom igen 1974. Då avslogs motionsyrkandet med att frågan skulle prövas i samband med ställningstagandet till skogsbeskattningens framtida utformning. Vi motionerade återigen vid 1975 års riksdag, och den motionen behandlas först nu under 1975/76 års riksmöte. Det är i och för sig märkligt. Utskottet förutsätter nu att den i motionen ”behandlade frågan kommer att prövas senast i samband med ställningstagandet till skogsbeskattningens framtida utformning”. Därefter avstyrker man motionen. Herr talman! Är icke detta den obotfärdiges förhinder? Hur länge skall man ha tålamod med förhalningar av detta slag i en fråga som brådskat såsom denna? Nu är stora områden förstörda. Detta skulle kanske ha kunnat undvikas genom ett stimulerande skattesystem. Jag beklagar att ingenting har hänt. Efter vad jag hört under hand kommer frågan kanske snart att lösas. Men låt mig ändå, herr talman, få säga att det är bedrövligt att en fråga förhalas här i riksdagen på ett sådant sätt.

Herr talman! Det är rätt grava anklagelser som herr Jonasson riktar, inte bara mot regeringen för att denna inte har lagt fram någon proposition i fråga om skogsbeskattningen, utan också mot skogsägarna själva. Herr Jonasson säger att skogsägarna inte avverkar sin insektsskadade skog bara därför att de får betala skatt på inkomsten av avverkningen. Det är en grav anklagelse att man missköter sin skog bara därför att man Skogsbeskattningen Skogsbeskattningen får betala skatt på den inkomst man har. Jag tror inte att det är så illa som herr Jonasson vill göra gällande. I den mån man bara avverkar tillväxten är det väl ganska rimligt, herr Jonasson, att man får betala skatt för den inkomst man får. Om man avverkar litet mer än tillväxten, kanske man rentav kan få en minskning av skogens ingångsvärde — herr Jonasson som praktiskt sysslar med taxeringar vet att den möjligheten står till buds. Det finns alltså inte så starka skäl att i varje enskilt fall, hur litet det än är fråga om, öppna möjligheterna för insättning på skogskonto. Skogskontona är till för att vid avverkningar som är mycket större än tillväxten åstadkomma en progressionsutjämning. Jag tror att man i det här aktuella fallet kunnat uppnå en progressionsutjämning på annat sätt. Varje gång det varit fråga om mycket stora insektsskador —- landsomfattande eller regionsomfattande — har vi fått en lagstiftning. Utskottet har emellertid ändå gjort ett medgivande och tycker att man skulle kunna överlåta avgörandet om insättning på skogskonto vid insektsangrepp i mindre omfattning på andra myndigheter: Vi har alltså gjort det medgivandet, men däremot har vi verkligen inte trott att det här är fråga om en sådan katastrof att vi bör föregripa ställningstagandet till skogsbeskattningens framtida utformning. Sedan kan man naturligtvis skälla på regeringen för att den inte har lagt fram någon proposition. Men så enhällig har opinionen inte varit att det är alldeles självklart hur en sådan proposition bör utformas. Om regeringen lägger fram en proposition i enlighet med utredningens förslag är jag inte säker på att herr Jonasson accepterar den. Om propositionen utformas på något annat sätt, kommer andra inte att acceptera den. Detta är en otroligt kontroversiell fråga även bland skogsägarna själva. Därför kan jag till nöds begripa att man hela tiden upprättat nya promemorior och försökt finna en lösning på det hela. Nu tror vi att en proposition är att vänta inom den allra närmaste tiden. Vi kan ta fel en gång till — jag vet ingenting om när propositionen kommer: Vi har ändå sagt att vi nu bör kunna lugna oss när vi ändå tror att det skall komma en proposition. Till sist skulle jag vilja fråga: Om vi nu får ett förslag till ny skogsbeskattning, som blir ungefär likadan som den vi har i dag, är herr Jonasson då nöjd med att det i alla fall kommer ett förslag?

Herr talman! Herr Wärnberg säger att jag riktar grava anmärkningar mot regeringen. Om herr Wärnberg tar reda på hur det ser ut i Värmland, måste han hålla med mig om att anmärkningarna är berättigade. Herr Wärnberg framhåller vidare att anmärkningarna även riktar sig mot skogsägarna. Det har jag inte sagt. Men vi skall väl ändå förstå dessa äldre människor, som har innehaft en fastighet under lång tid och som — eftersom det gäller alltför många års tillväxt —- inte har den avskrivningsmöjlighet som herr Wärnberg var inne på. Den äldre skogen är och blir speciellt angripen av granbarkborren. Man är tvungen att slakta stora områden — kanske en hel fastighet — för att få bort granbarkborren så att smittan inte sprids. Det är inte så märkligt, herr Wärnberg, att en skogsägare då tvingas att skatta bort nästan hela inkomsten av den skog som han har sparat, skött och arbetat med. Hade skogsägarna fått en stimulans genom en vidgad rätt till insättning på skogskonto, skulle de ha undergått de besvärliga skattekonsekvenser som råder i detta fall. De hade fått större möjligheter att avverka skogen. Nu har flera år gått. Medge, herr Wiärnberg, att man någon gång kan bli trött på väntandet. Skall det dröja hur länge som helst, innan man kan klara en sådan här sak? Det är inget nytt skattesystem som behöver införas. Det system som har tillämpats vid avverkning av stormfälld skog borde kunna tillämpas även när det gäller insektsangrepp.
Herr talman! Herr Jonasson frågar mig om jag har sett hur det ser ut i Värmland. Jag har faktiskt gjort det, och jag har sett våldsamma kalhyggen, som inte varit insektsangripna. Skogen har huggits bort ändå. Vem som har gjort det vet jag inte. Fortfarande kvarstår herr Jonassons grava anmärkningar mot de skogsägare som inte vill hugga bort tillväxten, även om den är angripen av insekter. För det var ju fråga om tillväxten. Herr Jonasson sade att man inte skulle behöva skatta ens för tillväxten. Men systemet går väl ut på att tillväxten skall beskattas? Hugger man bort mer, kommer vi in på de system som jag tidigare nämnde till herr Jonasson. Jag tycker fortfarande att herr Jonasson riktar en anklagelse mot skogsägarna i Värmland.
Herr talman! Herr Wärnberg säger att han har sett de stora kalhyggena i Värmland. Det är Uddeholmsbolaget som har utfört dem i norra Värmland. Men på vägen dit borde han ha sett granbarksborrens härjningar. Där är det inte fråga om kalhyggen. Vidare framhåller herr Wärnberg att man skall skatta för tillväxten. Han beskyller mig för att jag skulle ha sagt'att man inte skulle behöva skatta för tillväxten. Det räcker inte med att man skattar för tillväxten, herr Wärnberg, för man skattar ju för all skog som man säljer, oavsett om det är årets tillväxt eller ej. Därför innebär det ingen beskyllning mot skogsägarna, när jag säger att man borde ha gjort det möjligt för dem att jämna ut skatten. Det är för att hjälpa dessa. Nu tvingas de kanske att ta ut och beskatta 40-80 års tillväxt på en enda gång. Man borde ha hjälpt dem med en vidgad insättningsrätt. Skogsbeskattningen 170

Herr talman! I motion 1037 har herr Träff m.fl. krävt att räntekostnaderna i samband med avbetalningshandel inte skall vara belagda med mervärdeskatt. Den som är hänvisad till att köpa sina varor på avbetalning får ju erlägga mervärdeskatt inte bara på varan i vanlig ordning utan dessutom på räntorna för den kredittid som han erhåller. Detta kan inte anses rättvist och riktigt, då räntor inte i annat sammanhang är belagda med mervärdeskatt. Nu är denna fråga föremål för utredning, och förslag till ändring lär komma inom den allra närmaste tiden. Därför finns det ingen reservation till utskottsbetänkandet, och jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan. I motion 2093 har ett stort antal moderata riksdagsledamöter krävt att försäljning av textilkonst inte skall drabbas av mervärdeskatt. Motivet är närmast att det är ett kulturintresse att ta till vara den fina konst som åstadkommes, och det är alldeles säkert riktigt. Utskottet anför att det skulle uppstå svåra gränsdragningsproblem, och det kan det säkerligen bli. Men sedan konst i allmänhet numera är undantagen från mervärdeskatt när den säljs direkt från konstnären så kan det väl rätt självklart finnas motiv för att även textilkonsten skulle vara fri från beskattning. I vårt grannland Norge har det visat sig möjligt att finna en form för undantag genom att ge frihet från beskattning för ett visst tulltaxenummer. Jag anser därför att den utredning som sysslar med hithörande problem borde kunna hitta en linje som gör det möjligt att tillfredsställa motionärernas önskemål. Jag har, herr talman, inte heller på denna punkt något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.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
Vi är nog överens om att kunde befrielse medges utan att nya gränsdragningsproblem uppkommer, så skulle det vara relativt enkelt att göra det. Men varje gång vi har befriat ett område från beskattning har krav omedelbart rests på befrielse för ett angränsande område. Har vi då medgivit befrielse också för det området, så har nästa gränsområde kommit i blickfånget, osv. Medger vi den begärda befrielsen i det här fallet, oberoende av om den kan hänföras till ett visst-tulltaxenummer eller inte, så kommer hantverket i stort som nästa punkt. Vi kommer alltså att hela tiden vara tvungna att flytta gränsen för undantagen, och det har gjort att utskottet inte har velat gå längre än som redan skett. Vill utredningen titta på saken, så har utskottet naturligtvis ingenting emot detta, men jag är inte säker på att utredningen gör det. Här finns bara ett yrkande, nämligen bifall till utskottets hemställan, till vilket jag ber att få ansluta mig.

Herr talman! I motion 1030 har krävts att myndigheterna skall tillhandahålla kvitton så att de som personligen avlämnar sina självdeklarationer skall få ett bevis på detta och därmed garanteras att ej bli påförda förseningsavgift, som vid en normal inkomst kan uppgå till 300 kr. Vidare yrkas i den moderata motionen att den nuvarande avgiften för att få ett kvitto på avlämnandet ej skall utgå. "I sitt betänkande säger skatteutskottet att deklaranterna endast i liten omfattning efterfrågar bevis av det slag som i motionen föreslås. Utskottet anser det varken vara lämpligt eller erforderligt att införa ett system som kan förorsaka statsverket betydande merkostnader. Eftersom det inte föreligger någon reservation i utskottet har jag inte något yrkande; men jag kan inte underlåta att påtala det ologiska att dels säga, som utskottet gör, att deklaranterna blott sällan efterfrågar kvitton, dels påstå att slopandet av avgiften skulle medföra stora kostnader för statsverket. För dem som för att eliminera sin oro för eventuell förseningsavgift vill ha kvitto på att de lämnat sin självdeklaration verkar det stötande att det skall behöva kosta nästan lika mycket att få detta kvitto som det kostar att gå till doktorn. Det skulle vara mycket enkelt om man gorm.m. tillhandahöll allmänheten kvittoblanketter att fylla i och sedan få stämplade av vederbörande mottagare av självdeklarationen. Jag hoppas att skattetilläggsutredningen, som bl.a. har att se över reglerna rörande förseningsavgift, tar mina här framförda synpunkter under positivt övervägande.

Herr talman! Med hänsyn till att föreliggande utskottsbetänkande behandlar tre motioner som jag står bakom kanske det är förlåtligt om jag tar några av kammarens dyrbara kvällsminuter i anspråk, trots att jag inte ämnar framställa något yrkande. I den första motionen begär herr Nordin och jag införande av rätt till proportionella val av taxeringsnämndsledamöter. Den andra motionen innebär krav på att myndigheter alltid skall bifoga adresserade, portofria svarskuvert med varje infordrad handling, inkl. självdeklarationen. I den tredje motionen tar herr Boo och jag upp frågor om skattetillägg och vikten av att jämkningsregler införs och att rättssäkerheten garanteras vid påförande av dessa tillägg. Vad det gäller den sista motionen anser utskottet det vara angelägna problem som tas upp, och att de problemen om möjligt skall lösas genom de nya regler man hoppas skall komma redan 1977. Portofria, adresserade svarskuvert för självdeklarationer och andra begärda handlingar borde egentligen vara en självklarhet. dels som service till uppgiftslämnarna, dels för att garantera myndigheterna att handlingarna återsänds till rätt myndighet och helst utan större dröjsmål. Frågor om att vidga rätten till proportionella val att avse ytterligare uppdrag har aktualiserats vid flera tillfällen i riksdagen. Det har bl.a. gällt val av nämndemän. För dessa val beslöt en enhällig riksdag i höstas om en lagändring som innebär rätt till proportionella val av nämndemän. Det har vidare gällt valförrättare. Själv motionerade jag 1974 om rätt till proportionella val av dessa. Visserligen avslogs den motionen men konstitutionsutskottet hade en påfallande positiv skrivning och vände sig emot ensidig politisk sammanslutning av valförrättarna. Med anledning av händelser denna vecka kan vi hoppas att ingen kommun kommer att tillämpa majoritetsval när det gäller val av valförrättare i fortsättningen.

Herr talman! Först vill jag bara konstatera att det är ett enhälligt utskott som står bakom betänkandet i de här frågorna. För att börja med de motioner som herr Olsson i Sundsvall berörde kan man göra ett konstaterande när det gäller proportionella val till taxeringsnämnder. I flera kommuner, såväl borgerliga som socialdemokratiska, finns problemet att taxeringsnämnderna blir litet ensidigt tillsatta. En motion av herr Johnsson i Blentarp påvisar att det i den kommun som han representerar i stor utsträckning bara blir borgerliga ledamöter i taxeringsnämnden. Vi har i skatteutskottet tyckt att det inte skall vara på det här sättet utan vi förespråkar proportionella val till taxeringsnämnderna. Man kan alltså säga att motionärernas önskemål är tillgodosedda i det här avseendet, men det kanske dröjer ett tag innan det blir ett beslut i det här ärendet. Sedan tog herr Olsson i Sundsvall upp motionen 1021 om portofria adresserade svarskuvert. Utskottet har också där ställt sig positivt. men det pågår utredningar i det här avseendet, och vi vill inte föregripa dem utan tycker att vi bör avvakta för att kunna ta ställning till frågan i dess helhet i ett senare läge. Det pågår ju även utredningar om tjänstebrevsrätten. : Herr Olsson i Sundsvall tog också upp bl.a. skattetilläggsfrågan. och där pekar utskottet på att det pågår en utredning. Eftersom jag själv deltar i denna utredning kan jag tala om att vi räknar med att lägga fram ett förslag under det här året som skall kunna tillämpas fr.o.m. 1977 års taxering. Till herr Wachtmeister i Staffanstorp vill jag säga att vi inte ställer oss lika positiva till det motionsförslag som föreligger om införande av någon form av kvitto till deklaranterna som bevis för att man har avlämnat deklarationen i rätt tid. Det är riktigt som herr Wachtmeister säger att utskottet funnit det varken lämpligt eller erforderligt att införa ett sådant system som föreslås i motionen 1030. Vi tycker att det skulle förorsaka statsverket betydande kostnader, och jag vill personligen påstå att motionärerna nog inte tillräckligt har tänkt igenom vilka konsekvenser ett sådant system skulle få. Skulle man ge varje deklarant kvitto måste man också ställa personal till förfogande för att signera kvittot på att deklarationen blivit inlämnad i rätt tid. I den kommun jag kommer ifrån finns det möjlighet att lämna in deklarationen i ett brevinkast dygnet om. Då frågar man sig: Skall det finnas folk där dygnet om för att signera kvitton eller skall möjligheten slopas att lämna in deklarationen på annan tid än kontorstid, så att säga? Därför har vi i utskottet inte velat skriva något välvilligt om motionen 1030. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kritiserade inte utskottets behandling av de tre motioner som jag väckt. Däremot kommenterade jag dessa något och ville då främst fästa uppmärksamheten på den motion där vi krävt proportionella val vid utseende av taxeringsnämndsledamöter, eftersom den tar upp en principiellt viktig fråga. Med anledning av det som herr Westberg i i Hofors inledningsvis sade vill jag även påpeka att jag inte nämnde någon kommun med viss politisk struktur utan över huvud taget riktade mig emot att man i vissa kommuner i det längsta har tillämpat majoritetsförfarandet vid de val där det varit möjligt. Taxeringsnämnderna har varit ett av dessa; andra val har gällt nämndemän och valförrättare. Med hänsyn till att jag anser att vi skall ha rätt till proportionella val till samtliga de organ som kommunfullmiäktige och landsting har att utse vidhåller jag att det är viktigt att lösa den frågan även när det gäller taxeringsnämnderna. Som jag avslutningsvis framhöll hoppas jag att utredningen skall komma till ett sådant resultat att riksdagen nästa år eller eventuellt något längre fram kan fatta ett beslut i den av mig önskade riktningen.
Herr talman! Jag tror att herr Westberg i Hofors något missuppfattat syftet med vår motion. Avsikten var att man när man hämtar deklarationsblanketter också skulle kunna få en kvittoblankett. Det skulle inte krävas någon passning i samband med att blanketterna stoppas i brevlådan utan kvittot skulle vara till för personer som själva vill lämna sina deklarationer. De skulle utan kostnad kunna få ett kvitto på att de lämnat deklarationen i rätt tid. Det kan omöjligt förorsaka statsverket några enorma summor utan kan endast medföra helt marginella kostnader.

Herr talman! Jag kan inte, herr Wachtmeister i Staffanstorp, se annat än att om deklaranterna skall få ett kvitto måste det finnas personal som kan vidimera att deklarationen är inlämnad i rätt tid. För att man skall klara detta behövs det mycket personal.
Herr talman! Med den erfarenhet jag har på det här området känner jag ett behov av att uttala min tillfredsställelse över att moderaternas representanter i skatteutskottet icke har stött den motion som vi här diskuterar.
Herr talman! När man lämnar sin deklaration personligen på den lokala skattemyndigheten, tas den emot av en tjänsteman. Om då vederbörande stämplar ett kvitto på att blanketten är lämnad som man har själv med sig, kostar det inte en massa pengar.
Herr talman! Herrarna är välkomna till en lokal skattemyndighet vid den tid då vi tar emot deklarationerna. Då skall ni finna att införandet av kvitton i deklarationerna skulle innebära ett merarbete, som skulle vara mycket kostsamt för statsverket. Det är ett faktum, och jag är litet förvånad över att moderater, som vill att vi skall begränsa antalet stats tjänstemän, kan framlägga ett sådant här förslag.

Eftersom folkpensionen är bunden till gällande basbelopp skall standardtilläggen följa med penningvärdeförsämringen, även om det blir något i efterskott. Men märk väl: den medger inte någon som helst standardökning för folkpensionärerna! Folkpensionärerna skall erhålla standardförbättring genom pensionstillskotten. Även pensionstillskotten är bundna vid basbeloppet, och de årliga höjningarna —- som f. n. är 3 96 per år — blir fr.o.m. den 1 juli detta år 4 96 i ökning, och kommer då upp till 25 26 av basbeloppet. Gällande basbelopp är nu 10 000 kr. Med den anknytning som pensionstillskotten har till folkpensionen och där det heter att tilläggen skall utgå till pensionärer med ingen eller ringa ATP, ville man ju gärna tro att alla pensionärer som inte har någon ATP eller som har en liten sådan pension också får pensionstillskott. Tyvärr är nu inte detta förhållandet.

Å andra sidan är det bara inkomster från ATP-pension som man tar hänsyn till vid bedömningen av vilka som skall få pensionstillskott. Andra inkomster — hur höga de än är — tar man ingen hänsyn till. Detta förhållande leder till att människor som begärt undantagande från ATP och som är utan andra inkomster än folkpensionen, blir helt utestängda från den standardförbättring som andra folkpensionärer garanteras genom pensionstillskotten. När riksdagen i början av december 1974 behandlade denna fråga på grund av en partimotion från centern blev vi i centern ensamma om att rösta för en garanterad minimistandard till folkpensionärerna. Eljest borde vi väl alla kunna vara överens om att det är en förstahandsan 180 gelägenhet att ge den generation människor, som genom sin arbetsinsats har lagt grunden för vårt välstånd, en trygg ålderdom. I varje fall ser vi inom centern det som en verkligt angelägen reform. Det var därför som vi återkom med en motion i ärendet även år 1975. När denna motion i maj månad samma år togs upp till behandling, tillsammans med en. från moderat håll, beslöt riksdagen att frågan om pensionstillskotten skulle överlämnas till pensionskommittén för prövning.

Det är ju ganska underligt, i dessa tider med tal om jämlikhet mellan människor och om kvinnors likställighet med män, att man på detta område inte redan fått ett tillstånd av jämlikhet. Det verkar precis som om man från regeringshåll inte begrep hur orättvist och snett det kan upplevas av dem det berör och som om man inte förstod det språk vi använder när vi påtalar misshälligheterna. Förstod man det rätt, borde jämlikheten beträffande lika folkpension för alla redan ha varit ordnad. Det vore kanske, efter aktuellt exempel, bättre att beställa en saga med verklighetsinnehåll från en etablerad sagoberätterska, eventuellt med innehåll efter följande linjer: Vi kan säga att det hände i Skenlandet. Prinsessorna — låt oss kalla dem Solsken och Månsken — hade lycklig och lika barn och ungdomstid. Prinsessan Solsken gifte sig av kärlek med den fattige prinsen i grannlandet, fick barn — ganska många — och ägnade sig åt att uppfostra dem och ge dem god start i livet, och hon bidrog till att göra dem till harmoniska och samhällsnyttiga medborgare. För detta fick hon ingen ATP, för hon arbetade hemma på det s.k. slottet. När hon uppnådde pensionsåldern fick såväl hon som kungen -— alltså den f.d. prinsen som hon gifte sig med — en folkpension som låg ca 20 4 lägre än den de skulle ha fått om de inte varit gifta. Prinsessan Månsken skaffade sig lagom bekvämt arbete, som gav henne fanska god fritid och betald semester och som gav henne, när hon uppnådde pensionsåldern, både full folkpension och ATP. Dessutom var hon sjukförsäkrad under tiden om något skulle hända. Skulle prinsessan Solsken ha någon sjukförsäkring fick hon ordna den själv — eller också fick kungen göra det åt henne. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2, vilket innebär bifall till motion 740. Uppräkningen till 95 96 resp. 155 96 av basbeloppet för ensamstående och äkta makar när det gäller pensionen är ett steg på rätt väg, men vi skulle gärna se att vi hade fått en plan för fortsättningen också i enlighet med motionen. I motion 1975/76:1187 av mig och herr Jonsson i Mora begär vi förslag från regeringen, syftande till att vidga rätten till pensionstillskott till att gälla även dem som begärt undantagande från ATP. Även här är det en jämlikhetsfråga, herr talman, för dem som är i behov av pensionstillskott. Att särskilja dem som ej är med i ATP är en klar diskriminering. Behovet, och endast behovet, borde ju vara den gräns som skall tillämpas i ett sådant fall. Som framhålls i motionen torde flertalet av de ca 20 000 människor som berörs av denna undantagslag inte ha haft möjlighet att trygga sin försörjning på ålderdomen hyggligt på annat sätt, och många har säkert inte varit medvetna om följderna när de begärde undantag från ATP. Många av de berörda har säkert, som anförs i reservationen, av ekonomiska skäl ansett sig tvungna att begära undantag från ATP på grund av den belastning avgifterna då skulle ha inneburit. Herr talman! Det går säkert att även av detta material få en verklighetsgrundad saga, som går till regeringen fram och som kanske kan få den att förstå bättre. Så endast några ord med anledning av det särskilda yttrandet nr 2 som jag står för. I motionen 1975/76:2003 tar man upp frågan om kraftigt utbyggd hemsjukvård och de ökade kostnaderna härför samt begär ett med 10 milj.kr. förhöjt anslag i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna är ute i angeläget ärende — hemsjukvården måste byggas ut och få bättre resurser, vilket är till fördel även för övrig sjukvård och dessutom betydligt billigare än motsvarande institutionsvård. Folkpartiet har i partimotion begärt kraftig utbyggnad av långtidsvården och även statsbidrag till landstingens hemvårdare och motiverat detta krav. Jag förutsätter att folkpartiet vinner gehör för sitt krav på statsbidrag till hemsjukvården och har därför inte reserverat mig till förmån för den i motionen 1975/76:2003 förordade uppräkningen av sjukvårdsanslaget. Jag har alltså i dag, herr talman, inget yrkande utöver utskottets i detta ärende.

Herr talman! I en debatt som denna om pensionärernas levnadsstandard, om ökade pensionstillskott osv. har jag ambitionen att angripa regeringen och regeringspartiets representanter därför att de är alltför njugga mot pensionärerna. Men nu liksom i höstas kan man ju inte, när det blir tal om pensionsförmåner, komma förbi de borgerliga partierna, utan man måste i första hand bemöta dem. Det var inte bara herr Hyltander som berättade sagor från talarstolen här — det gjorde även herr Magnusson i Nennesholm och herr Ringaby. Ni talar om bättre pensionsförmåner för pensionärer och om att konsumtionsmönstret för pensionärerna skall utredas. Det talas om hur eländigt pensionärerna har dei, men inte på en enda punkt föreslår ni en verklig förbättring. Herr Magnusson i Nennesholm sade att pensionärerna inte har fått någon standardökning, och det är alldeles riktigt — det kan jag instämma i. När man talar om basbeloppet och dess höjningar vet man ju att det blir nominella höjningar men inga reella höjningar. Däremot har riksdagen beslutat om vissa pensionstillskott och viss förbättring av grundpensionen. Men om man går tillbaka till 1969 års penningvärde finner man att den reella förbättringen bara är 180 kr. per månad och pensionär. Herr Magnussons inlägg, och även herr Ringabys, gick ut på att man skulle höja pensionstillskotten och ge ett extra stöd till de pensionärer som tidigare begärt undantagande från ATP. Då ställer jag mig frågan: Vad hade hänt om den borgerliga linjen i ATP-frågan segrat och vi hade haft en frivillig tjänstepensionering? Hur stora tillskott skulle vi då ha diskuterat i dag? | Nej, herr talman, det var nog tur att den linje för allmänna tjänstepensionen som nu är rådande segrade. Det är verkligen ynkligt att höra hur man här från borgerligt håll talar sig varm för ökade pensionstillskott just till dem som själva har undantagit sig från detta. Det är riktigt att det finns en mycket stor grupp — kanske alltför stor — som har ingen eller ringa ATP. Där bör man höja pensionstillskotten. Vänsterpartiet kommunisterna har under flera riksdagar föreslagit detta — jag var själv med om att göra det för fem år sedan - men vid alla tillfällen har det blivit avslag. Man har i efterhand höjt ökningstakten för pensionstillskotten från 3 26 per år till 4 26. Det är bra men helt otillräckligt. När man talar om pensionärernas nuvarande levnadsstandard skall man veta att en ensamstående pensionär har 10 000 kr. om året att leva på, och det räcker inte alls. Herr talman!

Herr talman! Herr Ringaby sade att timmen var sen och ville därför förkorta debatten. Herr Hyltander tog genast upp det och berättade en godnattsaga för kammaren. Jag skall försöka hålla mig till den verklighet vi har att leva i, och det är att behandla socialförsäkringsutskottets be Det kan synas vara stora förändringar som begärs, vilket långt ifrån är fallet. Reservationen 1 från vpk och reservationen 2 från folkpartiet har i stort sett samma innehåll. Det begärs att man så snabbt som möjligt skall undanröja de skillnader i pensionen som finns mellan gift och ogift pensionstagare. Skillnaden mellan de båda reservationerna ligger däri att vpk begär att man skall lämna kompletteringsdirektiv till pensionskommittén, medan folkpartiet begär ett förslag till en plan för genomförande av lika folkpension och att det sker direkt. Det är alldeles uppenbart att efter skatteomläggningen, som innebär att vi skattar lika oberoende av kön och civilstånd, är detta en fråga som tränger sig på. Men det gäller inte enbart pensionärerna utan även äktamakeprövningen för studerande. Vi har ändrat på reglerna för både pensionärerna och de studerande i takt med vad resurserna har tillåtit. Så sent som förra året räknade man upp pensionen för ensamstående men gjorde en ännu kraftigare höjning för pensionärspar för att utjämna klyftan mellan dessa två kategorier. Pensionstillskottet. som här är omnämnt, är ju neutralt och är lika för gift och ogift.

Vi begärde förra året, i försäkringsutskottets betänkande nr 15, att denna fråga skulle utredas av pensionskommittén. Där finns frågan i dag. Vi vet också — det har redovisats i utskottet — att pensionskommittén kommer att framlägga ett betänkande under innevarande år. Frågan är alltså redan aktualiserad och föremål för utredning. Jag ser därför detta som en markering. Sakläget har inte på något sätt ändrats.

Reservationen 5 gäller en uppräkning med 10 miljoner av bidraget till hemsjukvården. Utskottet har uttalat att vi inte på något sätt är emot detta. Men Landstingsförbundet har tillsammans med Sjukvårdens och socialvårdens planerings och rationaliseringsinstitut just avslutat en utredning som överlämnats till Landstingsförbundets socialberedning för vidare åtgärder. Det skulle vara fel att föregripa beredningens förslag. Vi instämmer ju i motionärernas uppfattning att en förbättring är angelägen.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
Herr talman! Vad som sagts här senast bekräftar bara vad jag sade om svårigheten att finna förståelse för de rättvisekrav som jag har talat för och som framförs i reservationerna 2 och 4. Det är kanske som jag sade att man finge bättre förståelse om man beställde en saga med det verklighetsinnehåll jag skisserat. Jag har inte dragit någon saga här — jag har bara antytt att det kanske vore bättre att beställa en sådan än att framföra de verklighetsgrundade påståenden och yrkanden som vi framfört motionsvägen och i reservationen.
Herr talman! Jag vill bara till herr Olsson i Stockholm säga att re-' servation nr 4 upptar ett förslag för att hjälpa dem som har det allra sämst i samhället. Pensionstillskotten är ju knutna till folkpensionen såsom sådan och betalas också, som herr Ringaby sade, med avgifter som läggs till folkpension och socialförsäkring. Det är alltså en verklig hjälp till de sämst ställda pensionärerna i samhället.
Herr talman! Jag vill verkligen inte hålla med om att den grupp som reservation nr 4 gäller är de sämst ställda i samhället. Det är nog att ta I, herr Magnusson. Detta är en grupp som vid flera tillfällen när det har skett lagändringar haft möjligheter att gå in i ATP men som inte har gjort det. Man kan då fråga sig om det är ekonomiskt att undanhålla sig en ålderstrygghet under den tid man har möjlighet att arbeta och bygga upp litet grand för framtiden. Herr Hyltander sade att folkpartiet vill ha en skyndsam lösning av det problem som tas upp i reservation nr 2 och att detta är ett rättvisekrav. Man skulle snabbt åstadkomma en utjämning; pensionärerna skulle få samma pension oberoende av civilstånd och kön. Vi vet, herr Hyltander, att detta är en mycket dyrbar reform. Därför har vi redan slagit in på vägen att successivt utjämna klyftorna mellan ensamstående pensionärer och makar. Jag lyssnade mycket noggrant på den allmänpolitiska debatten, där herr Ahlmark med skärpa betonade att folkpartiet inte kan vara med om reformer som skulle innebära väsentliga skatteökningar. Han ville ta avstånd från dyrbara reformförslag som kunde framläggas från andra håll. Representanterna för de övriga borgerliga partierna, centern och moderaterna, har inte anslutit sig till reservationen 2. Jag tror att det var klokt. Jag tror också att herr Hyltander inte hade reserverat sig i den här frågan, om han. hade lyssnat mera på herr Ahlmark i den debatten.
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm säger att pensionstillskotten går till dem som har det sämst ställt. Jag kan instämma i det. Det finns en vpk-reservation fogad till betänkandet, i vilken föreslås just en höjning av pensionstillskotten. Varför inte rösta på den reservationen? | Det är detta som jag menar är falskspel från de borgerliga partiernas sida. De talar ständigt om dem som har det sämst, och dem som har ringa eller ingen ATP, men de ställer aldrig upp och röstar för högre pensionstillskott. De talar om att man skall utreda folkpensionärernas konsumtionsmönster men är inte beredda att ställa upp på en verklig höjning. Ändå har det många år å rad förelegat konkreta förslag om höjning av pensionstillskotten. Det här är ett dubbelspel och ingenting annat. Det irriterar mig att de borgerliga partierna år efter år säger att just de slåss för att folkpensionärerna och de som har ringa eller ingen ATP skall få det bättre men aldrig röstar för ett sådant förslag. Våra förslag kan ändå inte vara så stötande på andra punkter att det inte skulle gå att rösta på dem. De riktar sig enbart till den här utsatta pensionärsgruppen. : I stället för att tala salvelsefullt i kammaren om dessa pensionärer vore det bättre att i utskottet och här i kammaren vid voteringen stödja konkreta förbättringsförslag.
Herr talman! Det är faktiskt så, fru Håvik, att ATP-pension är en särskild pension som betalas med särskild avgift. Folkpension är en annan pension som också betalas med särskild avgift. Till folkpensionen har vi knutit pensionstilläggen, och de betalas också särskilt. Det är de pensionärer som nu bara har folkpension och som har det allra sämst — detta vill jag också säga till herr Olsson i Stockholm —- som vi vill hjälpa genom vårt förslag i reservationen 4. Från den 1 juli kommer pensionstillägget att utgå med 25 96 av basbeloppet, alltså 2 500 kr. Vi vet att penningvärdeförsämringen tyvärr fortsätter. Det kommer att innebära att de som inte får tillgång till pensionstillskotten jämte folkpensionen kommer i ett allt sämre läge gentemot dem som har folkpension och pensionstillägg. Det är anledningen till att vi har reserverat oss på denna punkt.
Herr talman! Fru Håvik säger att jag skall lyssna på herr Ahlmark. Herr Ahlmarks och min uppfattning sammanfaller. Om fru Håvik lyssnade på vad jag yrkade och läste reservationen 2 skulle hon finna att jag begär en plan — ingalunda omedelbara utgifter — för genomförande av lika pensionsförmåner oberoende av civilstånd. Det är inte samma sak som att frågan skall utredas ytterligare med tidsförlust som följd. En rättvisefråga av detta slag behöver man inte utreda. Planen skulle ange i vilken takt man är beredd att anslå de medel som behövs för att genomföra rättvisekravet. Beträffande reservationen 4 kan jag instämma i vad herr Magnusson i Nennesholm har sagt.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm rekommenderar oss att rösta på reservationen 3, om det är så att vi vill hjälpa pensionärerna. Även om vi skulle stödja den reservationen och den skulle vinna i kammaren får ju de här pensionärerna icke ett öre av de pengarna. Det är där problemoet ligger. Det gäller människor som gick ur ATP-systemet. Jag känner många av de människorna — det är verkligen småfolk. småbönder och skogsfolk, som faktiskt inte hade råd att betala ATP-avgiften. Det är orimligt att begära att de, när de gick ur ATP-systemet 1962, 1963 eller 1964, skulle kunna ana att de inte skulle få pensionstillskott, som infördes 1969. Därför borde kammaren nu vara generös och se till att de får dessa pensionstillskott.
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm och jag talar om samma sak — om pensionstillskott för dem som har ringa eller ingen ATP. Det är så bra med den reservation som jag har fogat till utskottsbetänkandet att där finns lagtext och allting klart. Där står klart hur mycket vi i procent vill höja pensionstillskotten. I mitt första inlägga sade jag att det var ynkligt att höra att de borgerliga partierna endast talar om tillskott för dem som själva har begärt utträde ur ATP-systemet. Jag står för mitt uttalande och måste upprepa, främst till herr Ringaby: Vad skulle ha hänt om man hade gått på den linje som herr Ringaby och hans partikamrater och andra borgerliga förespråkar, nämligen att man skall ha ett frivilligt ATP-system? Vad skall man då tala om för tillskott från statskassan och till hur många skulle det utgå? Sedan är jag inte alldeles säker på att det bara är sådana som har det dåligt ställt som begärt frivilligt utträde ur ATP-systemet.
Herr talman! Reservationen 4 måste vi väl ändå i dagens läge se som en markering. Förra året var vi ju helt eniga om att vi skulle överlämna 187" denna fråga till pensionskommittén för prövning, och jag vill återigen betona vad jag sade i mitt första inlägg, att pensionskommittén kommer med ett yttrande under innevarande år. På andra punkter i utskottsbetänkandet har man nöjt sig med att pensionskommittén kommer med yttrande i flera väsentliga frågor som den har till uppgift att utreda. Jag har tagit reda på att det gäller ca 6 000 människor, och det är inte alldeles riktigt att det är de sämst ställda. Men frågan skall ses över av pensionskommittén. Herr Hyltander, det är inte speciellt några krafttag att begära en plan på detta — en plan som redan är påbörjad när det gäller att utjämna klyftorna mellan ensamstående pensionärer och pensionärspar. Detta påbörjades redan genom riksdagsbeslut 1974, som trädde i kraft den 1 januari 1975. På den vägen är vi. Resurserna är ansträngda — det är vi väl medvetna om. Så fort det finns möjligheter kommer detta krav att tillgodoses. Men då har vi samtidigt lika starka önskemål från er sida när det gäller de studerande och äktamakeprövningen i det sammanhanget. Det kostar åtskilliga miljoner kronor. Vi måste nog fundera lite grand innan vi tar alltför kraftiga steg. Men att begära en plan för detta är, som sagt, inga politiska krafttag - den är redan påbörjad.
Herr talman! Jag tror att kammaren är helt ointresserad av att vid denna sena timme ta upp en debatt om vilket pensionssystem som varit bäst.
Herr talman! Fru Håvik säger att planen är påbörjad, men det är just fortsättningen efter den början som vi skulle vilja se. Det är ingenting som hindrar att den görs i takt med de ekonomiska möjligheterna. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. 190 den det ej vill röstar nej.

måste det vara en klok samhällsekonomi att främja en alternativ fordonsgrupp, nämligen cyklisterna, som har betydligt mindre krav på trafikinvesteringar.” De s.k. experterna, de som såg realistiskt på de här frågorna, avstyrkte motionen. Det var meningslöst att bygga vägar för ett transportmedel som nu inte längre skulle bli aktuellt. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, trafiksäkerhetsrådet och Landskommunernas förbund avstyrkte, men riksdagen biföll i alla fall motionen, och utvecklingen har ju visat att det var motionärerna som fick rätt. Cykelförsäljningen ökade under 1960 och 1970-talen på ett revolutionerande sätt, och nu har cykeln börjat framstå som ett alternativt trafikmedel. Det gäller inte bara i vårt land, utan också i ett typiskt billand som USA. I det trafikpolitiska program som framlagts för beslut i delstaten Kalifornien, som ju är världens biltätaste region, sägs det: ”Cykeltrafikens främja cykeltrafi möjligheter som ersättning för bilresor ökar snabbt. Omkring en tredjedel av alla Kaliforniens invånare cyklar nu. Över hälften av cyklisterna är över 18 år.” Cykelförsäljningen, som tidigare var obetydlig i USA, har ökat på ett mycket uppseendeväckande sätt. År 1974 såldes det i USA 14 miljoner cyklar mot 9 miljoner nya bilar. Det finns framsynta personer också i våra dagar, herr talman. Det finns framsynta kommunalmän och stadsplanerare, som i några svenska kommuner metodiskt har satsat på åtgärder för att frimja cykeltrafiken, men ännu återstår mycket att göra. Ett mycket stort hinder är de nu varande statsbidragsbestämmelserna. Statsbidrag till cykelbanor kan utgå endast i anslutning till byggande av nya trafikledsprojekt. och för att man skall kunna få statsbidrag till cykelbanan måste den ligga alldeles intill vägbanan. Något förenklat kan det sägas att om cykelbanan ligger så nära landsvägen att cyklisterna inandas avgaserna från bilarna så utgår det statsbidrag. Men om cykelbanan ligger 100 meter från körbanan får man inget statsbidrag, för då anses cykelbanan inte höra till trafikleden. Detta visar ju att bestämmelserna verkar på ct klart felaktigt sätt. De kan inte bidra till att vi får ett rationellt och sammanhängande cykelvägnät, och de speglar en förlegad syn på cykelns roH i trafikförsörjningen. | Cykelutredningen, som kom till stånd på grund av cykelmotioner åren 1972 och 1974, har påpekat detta förhållande och begärt att såväl statsbidragsbestämmelserna som vägtrafikförordningen skall omarbetas med hänsyn till den ökade roll som cykeltrafiken spelar. Men utredningen har också insett att en sådan omarbetning kommer att ta lång tid och har därför föreslagit temporära statsbidragsbestämmelser för att man utan dröjsmål skall kunna bygga ut cykelvägniätet. Trafikutskottet, som haft att behandla motioner i denna fråga vid årets riksmöte, tillstyrker enhälligt dessa förslag. Vad jag särskilt vill understryka är att vi väntar oss temporära statsbidragsbestämmelser så snart det över huvud taget är möjligt. I detta avseende ligger faktiskt USA före oss. Jag har just i dagarna fått i min hand ett officiellt meddelande från det amerikanska transportdepartementet, daterat den 15 mars, där man presenterar ett cykel-. vägsprogram, i vilket nya medel ställs till förfogande. Dessa medel kan endast användas för cykelvägsbyggande och skall ge pengar utöver de ordinarie medel till cykelbanor som finns inom väganslagens ram. De avser ”att främja cykeltrafiken som ett alternativ för såväl arbets-som rekreationsresor.

Jag vill vädja till regeringen att. efter det beslut som jag nu hoppas kommer, omedelbart ta itu med att utarbeta dessa temporära statsbidragsbestämmelser. Jag tror jag i det här fallet kan tala för samtliga de 4 miljoner cyklister som finns i detta land. Det finns ett cykelparti som går över alla partigränser. Partiordföranden, Erik Sandström, befinner sig utanför detta hus men har gjort en stor insats på området.

Herr talman! Som herr Sven Gustafson i Göteborg hade vänligheten att erinra om var vi för 13 år sedan sju riksdagsmän som motionerade om att man borde klarlägga de samhällsekonomiska vinster som kunde göras genom en ökad cykeltrafik. Motionen väckte en viss uppmärksamhet. Cykelentusiasterna - men de var vid den tidpunkten inte så många — blev naturligtvis glada. Och Cykelfriämjandet såg en ny och bättre dag randas. Men andra tyckte att det var en samling insnöade riksdagsmän, som i bilismens årtionde ägnade sig åt något så inaktuellt som cykeltrafiken. Jag minns att en tidning sökte upp mig för att ta en bild av en cyklande riksdagsman. Cykeln ansågs som ett omodernt transportmedel. Mot denna bakgrund är det glädjande att cykeln på senare år kommit alltmer till heders. Försäljningsökningen är väldigt stor i Sverige men också i bilismens hemland USA. Det är många goda krafter på skilda områden som arbetar för att främja cykeltrafiken. Även riksdagens trafikutskott har medverkat till denna gynnsamma utveckling. Jag tror man kan säga att trafikutskottet har varit och är en pådrivande kraft i detta arbete. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att det i vårt trafikutskott sitter en samling cykelentusiaster med vår ordförande i spetsen. Vi kan ha skilda meningar när vi diskuterar problem på trafikpolitikens vida fält. men när vi diskuterar cykelfrågor brukar enigheten vara mycket stor. Och jag vill i det här sammanhanget ge vår ordförande, herr Gustafson, en cloge. På ett skickligt och engagerande sätt har han drivit dessa frågor. Men om sanningen skall fram har han inte haft det alltför svårt att övertyga utskottets ledamöter. Riksdagens cykelparti är en slagkraftig och väl sammansvetsad enhet, det kan vi än en gång konstatera vid behandlingen av dessa motioner. Trafikutskottet har positivt behandlat föreliggande motioner och jag ber med detta korta inlägg att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 16. främja cykeltrafi

Herr talman! Fru Andersson i Kumla har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som syftar till en mer likvärdig handläggning av ärenden om retroaktiv återbetalning av bostadstillägg. Enligt de regler som gäller skall den som obehörigen har uppburit bostadstillägg och som har insett eller skäligen bort inse detta återbetala vad han har erhållit för mycket. Innebörden av dessa bestämmelser är alltså att återbetalningsskyldighet inte föreligger om bidragstagaren varit i god tro. Ärenden om återbetalningsskyldighet prövas av förmedlingsorganet. Det ankommer på förmedlingsorganet att vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen i den mån avräkning av felaktigt utbetalda belopp inte kan ske vid senare utbetalning av bostadstillägg.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om jag anser det vara i linje med den kommunala förköpslagens syfte att densamma används för att försvåra eller förhindra att en fastighet förvärvas av de boende. Herr Danell har frågat mig om jag anser att användningen av för Herr Wennerfors har frågat mig om jag vill ansluta mig till principen att kommun på olika sätt underlättar för hyresgäster att förvärva det hus de bor i. Jag ber att få ta upp dessa frågor i ett sammanhang. Enligt förköpslagen har en kommun förköpsrätt vid försäljning omfattande sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. En kommun har också förköpsrätt vid försäljning av sådan fast egendom som behöver rustas upp. Förköpslagen har till huvudsakligt syfte att stärka kommunernas möjligheter att få rådighet över den mark som behövs för samhällsbyggande i olika former. Det är emellertid inte uteslutet att en kommuns ambitioner kan leda till beslut som kommer i konflikt med intressen av det slag herr Ullsten avser med sin fråga. Jag vill samtidigt erinra om att boendeutredningen enligt sina direktiv har haft att pröva bl.a. lämpligheten av och förutsättningarna för att i vissa fall åstadkomma ett ökat inflytande för hyresgästerna i samband med sanering genom t.ex. övergång till kooperativ ägandeform. I det slutbetänkande som utredningen har avgett gemensamt med bostadsfinansieringsutredningen finns förslag som berör inflytandefrågor. Även frågan om hyresgästers övertagande av saneringsmogna hyreshus har behandlats i betänkandet. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats, och jag kommer att på grundval av detta material överväga frågan om åtgärder för att ytterligare stärka bl.a. de boendes inflytande vid sanering och ombyggnader av äldre fastigheter och bostadsområden. Jag ber att få hänvisa till det sistnämnda även som svar på herr Wennerfors fråga. Som svar på herr Danells fråga vill jag säga att eftersom en kommun har förköpsrätt vid försäljning av fastigheter som behöver rustas upp torde kommunen enligt min mening ha möjlighet att med förköpsrättens hjälp inte bara genomföra en sanering som annars inte skulle komma till utförande utan också styra saneringen på det sätt herr Danell har angett.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Bakom frågan ligger ett aktuellt fall. Hyresgästerna Tomtebogatan 50 här i Stockholm slog sig samman och bildade en bostadsrättsförening som övertog huset från den tidigare ägaren. Finansieringen var ordnad. Plan för upprustning enligt gällande normer fanns. Det skulle bli centralvärme, nya kök, badrum, hiss och annat som krävs för god bostadsstandard. Några av lägenheterna skulle slås samman. Gemensamma utrymmen skulle rustas upp etc. Då dök ”samhällsintresset” i skepnad av Stockholms fastighetsnämnds socialistiska majoritet upp och sade, att här skall inte några hyresgäster köpa någon fastighet. — Den kommunala förköpslagen ger oss laglig rätt att köpa, och den rätten tänker vi utnyttja. För att hitta ett formellt motiv anmärkte man på att fördelningen på Jägenhetsstorlekar i huset inte var idealisk. På det här sättet skall enligt min mening den kommunala förköpslagen inte användas. Den är till för att underlätta den kommunala bebyggelseplaneringen, hålla fastighetspriserna i schack och stimulera upprustning av nedslitna och omoderna hus. Bostadsministern hänvisade till att boendeutredningen har tagit upp dessa frågor. Ja, det är nog att hårdra det som har hänt i boendeutredningen. Saken är möjligen omnämnd, men knappast i egentlig mening behandlad. Det tycker jag är synd, och därför har jag också reserverat mig i utredningen på den punkten. I sak tycker jag att den kommunala förköpslagen bör ändras så att den, utöver att fylla de uppgifter som jag nyss räknade upp, till stöd för den kommunala bostadsplaneringen och en social bostadspolitik, också kan bli ett stöd snarare än ett hinder för de människor som vill sluta sig samman i bostadsrättsföreningar och överta de hyreshus de bor i. I sådana fall tycker jag också att dispens från markvillkoret skall ges. Samhället bör uppmuntra olika former av boendedemokrati, varav den här typen av bostadsrättsföreningar är en av de bästa, snarare än att, som skett i detta fall, lägga krokben för en utveckling i den riktningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Vad som har hänt på Tomtebogatan är ett alldeles utmärkt exempel —- eller ett praktikfall, skulle man kunna kalla det — för oss bostadspolitiker. Här slår sig alltså hyresgäster samman. De vill förvärva fastigheten, de vill rusta upp den och de vill sköta den. Framför allt vill de ta ansvar för sina respektive lägenheter och för hela fastigheten. Låt mig få citera ur en av deras skrivelser: ”Vi är medvetna om att det innebär ett ekonomiskt, juridiskt och socialt ansvar att förvalta en fastighet. För detta finns det resurser dels inom huset: murare, snickare, elektriker, jurist, ekonom m.fl., dels den hjälp i förvaltningen som SBC kan ge oss.” — SBC är något slags samorganisation för bostadsrättsföreningar. Borde inte politiker vara nöjda med detta? Nej, inte om man är kommunist eller om man är socialdemokrat! Då tar den doktrinära skrivbordsuppfattningen över förnuftet. Man kan inte se till enskilda människors behov; man tror dem inte om att kunna klara det här eller om att kunna ta ansvar. Över huvud taget tycks den socialistiska makthavaren ha glömt att rasande många av problemen i samhället kan lösas praktiskt och förnuftigt. om de enskilda människorna får tillfälle att lösa dem. Man kan förstå att de här människorna blir irriterade. En av dessa hyresgäster lär ha sagt — det handlar om fördelningen av lägenheter — enligt en tidning: ”Det är inte skälet. —-- Socialdemokraterna tål inte se att folk kan klara sig själva.” Jag hade hoppats att bostadsministern skulle ha uttalat sin mening om principen om att hyresgäster får ta över hus, men han hänvisade i dag till att det skall komma ett uttalande senare. Därför vill jag vid det här tillfället markera att vi i moderata samlingspartiet anser det vara naturligt att inflytandet — och därmed naturligtvis också det ekonomiska ansvaret — flyttas över på de enskilda människorna. I övrigt vill jag bara hänvisa till de motioner som vi har väckt i de här frågorna. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att verka för att människor som vill ta eget ansvar också skall ha möjlighet att göra det.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att den kommunala förköpsrätten bygger på bl.a. den av riksdagen antagna grundläggande principen att det är samhället som ytterst skall bestämma över markanvändningen. Förköpsrätten är ett av instrumenten för kommunernas markpolitik. År 1974 beslöt riksdagen att förköpsrätten skulle få utövas också vid försäljning av fastigheter som behöver rustas upp. Enligt av riksdagen därvid godtagna grunder skall en kommun kunna göra gällande förköpsrätt i praktiskt taget alla de situationer då det framstår som önsk värt från markoch bostadspolitisk synpunkt. Det är inte en tillfällighet att den lagstiftningen har kommit till stånd. Här är det alltså utan vidare så att kommunen har rätt att förköpa, och debatten i de konkreta fall som herr Wennerfors och herr Ullsten har tagit upp bör lämpligen föras i Stockholms stadshus, där det finns en majoritet och en minoritet som kan föra den diskussionen. Till slut, herr talman, vill jag på det herr Wennerfors sade om att socialdemokrater inte skulle tåla att se att människor kan klara sig själva svara att det i stor utsträckning är socialdemokratin och fackföreningsrörelsen som har startat och byggt upp de stora kooperativa bostadsföretagen HSB och Riksbyggen. Det är tillräckligt svar på den frågan.
Herr talman! Om man har den föreställningen att organisationer av olika slag inte är de enda legitima bärarna av demokratin, utan att demokrati t.ex. på boendeområdet kan förekomma också i andra former - bl.a. i den nu aktuella, nämligen att ett antal hyresgäster slår sig samman, bildar en bostadsrättsförening, köper huset och tar ansvaret för att sköta det - då reagerar man mot det som har hänt i det här fallet. Jag har förståelse för att bostadsministern inte vill bedöma det enskilda fallet — det kanske han får anledning att göra när det hela överklagas —- men nog tycker jag att det är att hårdra eller snarast missförstå den kommunala förköpslagen, om man menar att den skall användas för att hindra den här formen av bostadsupplåtelse. Det är inte den kommunala förköpslagens syfte. Det är betecknande för den här frågans handläggning hur krystad motiveringen är. Man vågar inte säga ut att man vill hindra bostadsrättsföreningen, utan hittar på att här är inte fördelningen på lägenhetsstorlekar den perfekta. Det är ett ovanligt genomskinligt svepskäl.
Herr talman! Som bostadsministern vet är vi inte några varma anhängare av den kommunala förköpslagen. Nu finns den, och den skall alltså kunna tillämpas. Det inlägg bostadsministern gjorde tydde närmast på att man var tvungen att använda den, men så är ju inte fallet. Det finns inget obligatorium som säger att man alltid skall använda förköpsiagen, och man får alltså göra en bedömning. Det är klart att det kan finnas skäl för att rusta upp fastigheter och att vid sådana tillfällen använda olika instrument, men i det här fallet har ju de som bor i huset velat rusta upp det själva och tvcks ha resurser för det. Jag tycker att bostadsministern rent allmänt och principiellt skulle kunna ansluta sig till en sådan princip, och jag tror att inte bara de här människorna vid Tomtebogatan utan många andra runt om i landet skulle sätta värde på att vår bostadsminister kunde ha en så allsidig och generös uppfattning. Det är den jag försöker locka ur bostadsministern i dag, men det går tydligen inte.

Herr talman! Herr Raneskog har frågat om jag är beredd att medverka till att fastighetsägare vid expropriation av fastigheter för försvarsändamål garanteras att förskott utbetalas innan fastigheterna tas i anspråk genom förhandstillträde. Som herr Raneskog har berört i sin fråga åligger det enligt expropriationslagen domstol i expropriationsmål att på yrkande av fastighetsägaren som villkor för förhandstillträde föreskriva att den exproprierande utger förskott på expropriationsersättningen, om det inte är uppenbart att expropriationsersättningen blir obetydlig. Därutöver föreskrivs i samma lag att den exproprierande inte får utnyttja medgivandet till förhandstillträde om han inte har uppfyllt de villkor som domstolen har föreskrivit. Någon garanti utöver vad som anges i expropriationslagen anser jag inte behövas.

Herr talman! Jag tackar för svaret och bekräftelsen av lagens riktighet. Så långt är vi helt överens. Det är bara det att det som har inträffat på Remmene skjutfält inte svarar emot lagen och dess tillämpningsföreskrifter, och därför fattas det ett halvt svar från försvarsministern, nämligen på frågan: Varför har det hänt som har hänt? De exproprierande har ju inte tillämpat expropriationslagen vid frånträdet, utan människorna har blivit förda därifrån utan att få det förskott som skulle utgöra underlag för skyldigheten att avflytta. Det gäller ju en gammal konflikt på mycket bred bog, och jag kan inte här på något sätt redogöra för helheten. Jag bara konstaterar att irritationen växer — ”to the bitter end”. Det är rent märkligt att människor i ett demokratiskt samhälle skall behöva föra denna kamp på grund av de enklaste lagparagrafer och t.o.m. efter domstolsbeslut. Då blir man häpen. Och det är inte bara människorna i bygden där nere som häpnar, utan folk börjar undra litet var. Man måste fråga: Vad blir det av demokratin, och vad blir det av den enskildes rätt? Det finns t.o.m. ett domstolsbeslut, och när fastställt datum är inne effektueras inte detta beslut, men avträdet skall verkställas omedelbart. Försvarsministern må ha förståelse för att då darrar känslosträngarna. Det gäller inte bara känslosträngar utan ett rättvisekrav, och det är ännu allvarligare när man kommer in på lagsidan. Om tiden tillåter kan jag erinra om fallet från i fjol med pensionären Nils Andersson, som fick bara tio dagars varsel. Man hade t.o.m. tappat bort honom vid behandlingen av avflyttningsärendena, men när han upptäcktes var effekten suverän. Tio dagar fick den gamle mannen på sig för att försvinna. Han hade varit folkbokförd och mantalsskriven på platsen sedan 1948. Det är sådana här ting, herr försvarsministern, som är väldigt svåra att klara upp när man blir ställd inför människorna och deras faktiska situation.
Herr talman! Herr Raneskog vet att vi här inte får lov att diskutera domstolens utslag. Herr Raneskog vet förmodligen också att domstolen har beslutat att förhandstillträde skall kunna ske. I samband med detta beslut har man också uppskjutit frågan om förskottsersättningen; man ansåg att den skulle behandlas vid ett annat tillfälle. Från myndigheternas sida har man inte gjort några invändningar mot vad domstolen har sagt — att vederbörande bör få bo kvar på fastigheten till den 15 mars. Tvärtom har den militära förvaltningsmyndigheten gått med på att vederbörande skall kvarbo till juli 1976. Jag vet också att den delegation som handlägger detta har yttrat för sin del till domstolen att man inte har några invändningar i förskottsfrågan och att man är beredd att erlägga det belopp som har varit aktuellt i detta sammanhang. Det finns sålunda inga som helst hinder i detta avseende från militär Om villkoren för förhandstillträde till exproprierad sida. Jag vill således inte här diskutera domstolens handläggning av dessa frågor. Men herr Raneskog måste vara medveten om att det i detta sammanhang icke ankommer på de militära myndigheterna att göra annat än att följa en given lag i den mån man får åläggande att verkställa ett beslut.
Herr talman! Det är inte domstolens dom vi diskuterar. Jag befattar mig inte med den, jag bara frågar: Hur tillämpar man domstolens dom? Om nu lagen är riktig och om skjutfältsdelegationen har fått sina order, vem ligger på de pengar som dessa enskilda människor skulle ha i stället för att nu krävas på hyra av skjutfältsdelegationen till den tid framöver när man kan anskaffa en bostad? Vem har pengarna i dag. herr försvarsminister?
Herr talman! Det ligger väl så till. herr Raneskog, att frågan är under utredning från domstolens sida, och jag antar att ett beslut kommer att fattas. Det är ju först sedan det har skett som man har möjlighet att agera.
Herr talman! Jag vill i detta sammanhang bara vädja till försvarsministern att hjälpa till att få denna sak ur världen. Så länge det förskott som är tilldömt inte har betalats ut kommer det att vara ett irritationsmoment - till alla de många, många andra som finns i denna skjut fältsfråga.
Herr talman! Jag kan utlova att så fort det sker ett fastställande i domstolen kommer pengarna att utbetalas omedelbart.

Herr talman! Införandet av tandvårdsförsäkringen var bra som princip, men utformningen har visat sig mindre lyckad. Från moderata samlingspartiets sida har vi flera gånger hävdat att reglerna för försäkringen inte fyller de krav som man måste ställa. Vi har pekat på bristerna och vi har ställt upp åtminstone fem minimikrav på en väl fungerande tandvårdsförsäkring. Trots vissa justeringar enligt beslut i december 19753 anser vi inle att försäkringen ännu är tillfredsställande. Den låsta efterfrågesituationen är inte avklarad än, och trots stora ansträngningar från tandvårdspersonalens sida är möjligheterna att klara efterfrågan mindre goda eller saknas i vissa fall. Och som på så många andra områden drabbas också här ofta människor som bor på landsbygd och i glesbygd. I min fråga har jag tagit upp den konkreta situationen i en kommun i det inre stödområdet, där det till väsentlig del gäller människor som lever i glesbygd. 43 personer som sökt tandvård har i den här regionen avvisats efter den I januari 1976. Ytterligare ett antal har sökt — enligt uppgift skulle omkring 20 eller kanske fler ha avvisats vid ett sammanträde som skulle hållas den 22 mars men som blev uppskjutet. Varför beslutet uppsköts vet jag inte; jag utgår från att det inte berodde på 11 den diskussion som socialministern och jag skulle ha här i dag. Jag konstaterar alltså att åtskilliga i Ånge kommun, som har sökt tandvård, i dag inte kan få sådan. Det är säkerligen också så att många låter bli att söka just därför att de vet att det inte går att få vård. Samtidigt har nu en privat tandläkare begärt att få etablera sig i kommunen, men han har inte fån ullstånd. Då kommer jag in på etableringskontroHen. Avsikten med etableringskontrollen var väl att den skulle ge ewt bättre vårdutbud, men här har den ju medfört et väsentligt försämrat vårdutbud. Det belyser vad vi från moderata samlingspartiet tidigare sagt, när vi har diskuterat tandvårdsförsäkringen, att man måste anse erfarenheterna från den omfattande etableringsbegränsningen för privata tandläkare som klart negativa. Jag tackar socialministern för svaret, även om jag tycker att det inte ger så mycket i en dålig situation. Detta att konsultation skall kunna ske inom sex månader för de människor som nu är aktuella meddelas i varje fall inte i det svar som de har fått från samrådsgruppen. Där konstateras bara att tandläkare i Ånge eller tandläkare på annan plats inte har några möjligheter att ta emot dem. Det sägs att så fort situationen har ändrats kommer dessa människor att få höra av samrådsgruppen på nytt, och det måste jag säga är ett minimum av tillmötesgående från samhällets sida. Slutligen konstaterar jag, herr talman, aut här som i så många andra fall är det den enskilde medborgaren som får sitta emellan när ett stelbent system införs.
Herr talman! Jag skall här inte gå in i någon allmän diskussion med herr Winberg om tandvårdsförsäkringen. Jag har haft tillfälle att diskutera den frågan här i riksdagen flera gånger. Och de modeller som moderata samlingspartiet har lagt fram rörande tandvårdsförsäkringen skulle i hög grad försämra och urholka den i många olika avseenden. Jag är medveten om att tandvårdssituationen i Ånge f. n. är besvärlig. Den beror bl.a. på att en privatpraktiserande tandläkare har flyttat sin verksamhet till annan ort. De föreskrifter om ersättningsetablering som riksförsäkringsverket har meddelat efter samråd med bl.a. socialstyrelsen och Sveriges tandläkarförbund innebär att en efterträdare måste sökas bland privatpraktiserande tandläkare som redan arbetar inom försäkringen. Samtidigt är tre av folktandvårdens fem tjänster i Ånge f. n. vakanta. Det finns emellertid vissa utsikter att viucrligare tjänster inom folktandvården i Ånge skall kunna besättas inom en snar framtid. Förhållandena i Ånge, jag vill understryka det, visar vilken central betydelse folktandvården har i glesbygden. Det är därför. viktigt att de begränsningsregler inom tandvårdsförsäkringen som har ställts upp till skydd för folktandvården tillämpas så länge de behövs. Det är ingen bra lösning att på en ort med tandläkarbrist medge undantag från be stämmelserna om ersättningsetablering. Det skulle, herr Winberg, bara leda till att folktandvården i en annan ort blir av med en tandläkare.
Herr talman! Socialministerns senaste inlägg visar ju ändå att reglerna är stelbenta. I den region som jag har pekat på finns det nu inte tillgång ull tandläkare inom folktandvården. Man har där ett starkt behov av ytterligare tandläkare, men privattandläkare som vill etablera sig där får inte göra det. Och det visar väl ändå att människorna som bor där uppe får sitta emellan. När de inte får en chans att komma till tandläkare känner de rent av ett slags vanmakt. särskilt som de från ett närmast offentlig-rättsligt organ, alltså denna samrådsgrupp, får veta att samhället - som har genomfört tandvårdsreformen som man då kanske trodde var bra — såvitt man nu kan bedöma inte kan erbjuda dem tandvård under överskådlig tid. | Jag tror, herr socialminister, att de människorna upplever situationen som ganska beklämmande.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag anser det tillfredsställande att en patients namn och uppgift om vilken avdelning patienten är inlagd på utan patientens samtycke lämnas ut till människor som ringer till sjukhuset. Herr Romanus frågar också om jag tänker vidta några åtgärder för att få till stånd ett bättre sekretesskydd. För personalen inom hälso och sjukvården gäller en omfattande tystnadsplikt. Uppgifter får inte lämnas ut om en patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. Vid åtminstone de större sjukhusen är det vanligt att uppgifter om vilka patienter som vårdas på sjukhuset och på vilken avdelning de vårdas förs samman till en förteckning, som används när anhöriga och andra begär upplysningar. I regel torde denna typ av information inte medföra några olägenheter. Tvärtom är det angeläget att denna form av service finns att tillgå för anhöriga och andra som har ett berättigat intresse av att få reda på om och på vilken avdelning en person finns på sjukhuset. I undantagsfall kan dock en patient av olika skäl vilja vara anonym. Jag anser givetvis att en sådan önskan bör respekteras så långt det är praktiskt möjligt. I detta sammanhang vill jag nämna att JO har haft uppe till prövning ett ärende där frågor av den art herr Romanus berör var aktuella. JO fann att vad som hade förevarit 1 ärendet utvisade att det förelåg eu behov av råd och anvisningar på området: Enligt vad jag har inhämtat Om sjukhuspersonalens tystnadsplikt Om sjukhuspersonalens tystnadsplikt
Herr talman! Den som ligger på sjukhus bör vara skyddad av personalens tystnadsplikt. Den som söker sjukvård av vilken anledning som helst skall kunna lita på att ingenting om hans sjukdom lämnas ut till utomstående, om han inte önskar det. Läkare har omvittnat att rädslan för att sekretessen inte fungerar i vissa fall t.o.m. kan avhålla människor från att söka vård. Det kan t.ex. gälla dem som har besvär med alkohol eller narkotika eller andra psykiska svårigheter. | Därför har all sjukvårdspersonal tystnadsplikt. Personalen får inte lämna ut några uppgifter om patientens personliga förhållanden, som det heter. Men dit räknas i dag inte själva det faktum att patienten är intagen på sjukhus, inte heller vilken avdelning han ligger på, även om det kan säga en hel del om vilken sjukdom han lider av. Därför lämnar man på många håll i sjukhusets telefonväxel eller i patientregistrot ut uppgifter om att patienten är intagen och på vilken avdelning han ligger. Det här är inte tillfredsställande. Oavsett vad vi andra tycker om moltiven skall varje patient ha rätt till full anonymitet gentemot utomstående, vare sig de som ringer är privatpersoner eller t.ex. journalister. Socialministern säger i svaret, som jag tackar för, att sådan här information i regel kan lämnas utan olägenhet. Men det väsentliga är inte om socialministern eller jag tycker att en viss information kan lämnas utan olägenhet, utan det är patienten själv som, oavsett vilka motiv han har, skall ha rätt att kräva att uppgiften inte lämnas ut. Jag är tacksam för att socialministern säger att en sådan önskan skall respekteras. även om jag blir litet orolig när socialministern säger att det skall ske så långt det praktiskt är möjligt. Den skall väl alltid respekteras? Finns dei några situationer där den inte skall respekteras? Vidare skall detta ske automatiskt. Patienten skall inte själv behöva säga till, att han vill att man skall iaktta tystnadsplikt, utan det skyddet skall sjukhuset ge. Det borde kunna ske, som socialministern säger, utan att man försvårar för anhöriga eller vänner att besöka den som ligger på sjukhus. Man skall inte göra det krångligare än nödvändigt. Jag vill bara visa på ett par tänkbara åtgärder. Dels kunde man, som på många BB-avdelningar, ha ett system med kontrollnummer som de anhöriga fick ut, och bara den som har kontrollnummer skulle få upplysningar om t.ex. vilken avdelning patienten ligger på. Dels kunde man vid inskrivningen rutinmässigt fråga patienten om namn och avdelning får meddelas. Det skulle bara behövas att man fyller i en ruta på inskrivningsblanketten. Som socialministern säger har JO behandlat denna fråga. År 1971 sade JO att det behövdes råd och anvisningar för att personalen skulle få veta hur dessa frågor skall handläggas. Därför sände han över sitt beslut till socialstyrelsen. Såvitt jag vet — det framgår också av svaret — har socialstyrelsen ännu inte kommit fram till någonting. Är den här saken verkligen så svår att man måste fundera i över fem år på den? Det frågar man sig. Jag skulle vilja sluta med att fråga socialministern: När kommer dessa råd och anvisningar? Och vidare: Vilka omständigheter tänker herr Aspling på, när han antyder att man i praktiken kanske inte alltid kan respektera patientens önskan om anonymilet?
Herr talman! Den fråga som herr Romanus tar upp är svår att finna en välavvägd lösning på. Å cna sidan är det givetvis mycket angeläget för ofta oroliga anhöriga att snabbt kunna få besked, om en person har blivit intagen på sjukhuset. Även andra personer har legitimt intresse av att få sådana uppgifter. Som regel är det inte heller någon olägenhet för patienten att sådana upplysningar lämnas. Men självfallet skall hans integritet respekteras. Å andra sidan finns det naturligtvis situationer då patienten — jag vill understryka det — har ett intresse av att uppgifter inte kommer ut. Som framgår av mitt svar överväger nu socialstyrelsen hur råd och anvisningar på detta område till sjukhuspersonalen skall utformas. Jag kan bara säga till herr Romanus att det arbetet pågår just nu.
Herr talman! Jag kan inte inse att det skall vara så svårt att hålla fast vid huvudprincipen, att det är patienten som skall bedöma om uppgiften får lämnas ut eller inte. Då måste man ju fråga patienten. Det gör man inte i dag. Där sitter man i telefonväxeln eller någon annanstans och bedömer i bästa välmening om uppgiften skall lämnas ut eller inte. Det borde inte vara svårt att införa ett system där patienten tillfrågas. Om patienten är medvetslös — det hör dock till undantagen — får man acceptera att någon annan avgör. Man kan t.ex. ringa upp de anhöriga och kontrollera att det inte är fråga om utomstående, journalister eller andra, som från sina utgångspunkter vill ha fram en uppgift. I de fallen bör alltså de anhörigas uppfattning vara avgörande. Jag kan som sagt inte förstå att detta skall behöva vara så komplicerat. Framför allt har jag svårt att sätta mig in i varför det skall ta fem år för socialstyrelsen att få fram råd och anvisningar. Jag upprepar därför min fråga: När kommer någonting från socialstyrelsen? Kommer det inom 1976? Om sjukhuspersonalens tystnadsplikt

Herr talman! Fru Johansson i Uddevalla har bet mig redogöra för gällande praxis och tillämpning av lagstiftningen när det gäller verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad om barn. Fru Johansson har vidare frågat om jag överväger att vidta översyn av nu gällande anvisningar. I föräldrabalken finns regler om överflyttning av barn till den som har vårdnaden om barnet. Den grundläggande tanken bakom bestämmelserna är att överlämnande av barnet i första hand skall ske frivilligt. Först när överflyttning inte kan ske på frivillighetens väg får tvångsmedel tillgripas. Länsrätten kan då besluta om vitesföreläggande eller, i sista hand, hämtning genom polis. = : I praktiken är det sällan som tvångsmedel behöver tillgripas. I de flesta fall brukar länsrätten kunna förmå den som har hand om barnet att frivilligt lämna barnet till vårdnadshavaren. Detta kan ske antingen genom att länsrätten själv medlar mellan parterna eller genom att tjänsteman inom barnavårdsnämnden kopplas in. Länsrätten har också möjlighet att förordna om läkarundersökning av barnet. Även psykologisk expertis kan kopplas in. Här i Stockholm brukar t.ex. regelmässigt landstingets psykiska barna och ungdomsvård anlitas. De samtal som äger rum resulterar i de allra flesta fall i att frivilliga uppgörelser träffas. Även om parterna inte enas under ärendets handläggning kan andra omständigheter hindra att verkställighet genomförs tvångsvis. För det första får länsrätten inte förordna om verkställighet, om det är påkallat att domstol omprövar vårdnadsfrågan. Vidare får verkställighet inte ske mot barnets vilja, om barnet har fyllt 15 år eler nått motsvarande mognadsgrad och inte heller om det finns risk för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa. I praktiken torde stor hänsyn tas till barnets inställning, även om det är yngre än 15 år. För det fallet att hämtning måste genomföras finns föreskrifter om att hämtningen skall ske så skonsamt som möjligt för barnet. Barnavårdstjänsteman och om möjligt läkare skall närvara. Är barnet sjukt eller möter annat hinder mot hämtningen, skall den uppskjutas. Enligt min mening är det genom de nuvarande reglerna så långt möjligt sörjt för att barnets bästa alltid iakttas när det blir fråga om att verkställa en dom eller ett beslut beträffande vårdnad. Som jag nyss nämnde är det också sällan som tvångsmedel verkligen behöver tillgripas. Jag har Sammanfattningsvis anser jag att det inte f. n. finns skäl att se över — av lagstiftningen bestämmelserna på området. rörande vårdnaden av barn

Herr talman! Jag tackar för det utförliga svaret. Det viktigaste i denna fråga är inte vem av två stridande parter — modern och fadern — som har den juridiska rätten, utan vad som aktualiserat min fråga är de fall där barnen själva kraftigt motsätter sig hämtningen och vill stanna kvar hos den andra vårdnadshavaren. Det är i sådana fall som det verkligen blir komplicerat. Det sägs i svaret att verkställighet inte får ”ske mot barnets vilja, om barnet har fyllt 15 år eller nått motsvarande mognadsgrad, och inte heller om det finns risk för skada på barnets kroppsliga eller själsliga hälsa”. Det sägs vidare att barnavårdstjänsteman och ”om möjligt” läkare skall närvara. Jag skulle önska att man hade ett hårdare krav, nämligen att läkare skall närvara. Jag har erfarit att läkare inte gärna ställer upp vid sådana här hämtningar. Jag anser att det är oerhört viktigt att det finns en läkare med. Allra bäst vore det kanske om en psykolog vore närvarande, men jag inser att det kan vara svårt att generellt införa ett sådant krav. Men om det fanns ett generellt krav på att en hämtning inte får genomföras utan att läkare har inkopplats, skulle det säkerligen finnas tillgång till läkare i sådana här fall. Som jag ser det är den viktigaste upplysningen i svaret att det i den proposition, som nu är under behandling i riksdagen, föreslås att man skall vänta tills beslutet i länsrätten vunnit laga kraft. Det ger ändå ett andrum och kanske också möjligheter till en omprövning just därför att man kan få en läkare inkopplad. Jag tycker alltså att det skulle vara ett hårdare krav på läkares medverkan vid dessa hämtningar, för även om de är få — vilket ju är skönt - är de fruktansvärt uppslitande för de barn det gäller.
Herr talman! Jag har i svaret framhållit att man tar stor hänsyn till barnets mening även om det är under 15 år. Jag vill gärna komplettera detta med att säga att vi har inhämtat att länsrätten i Stockholm —- och jag hoppas att det gäller även på andra håll — tillmäter barnets mening stor betydelse. även då det är under 15 år. Man har sagt att om barnet är över sju år förekommer det sällan att överflyttning sker mot dess uttryckliga vilja. Det är värdefullt att länsrätten tar denna stora hänsyn. När det gäller frågan om läkares medverkan skulle det kunna uppstå 17 Om informationen vissa svårigheter om man formulerade ett sådant krav alltför hårt. Men naturligtvis har fru Johansson i Uddevalla rätt i att man alltid bör försöka få en läkares medverkan. Men det är inte bara fråga om att få fram en läkare, utan det måste också vara en lämplig läkare. en läkare som har förutsättningar att bedöma barnets situation. Det är kanske mera detta än möjligheten att över huvud taget få fram en läkare som är svårigheten.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat om jag anser att postverket i god tid bör höra berörda postabonnenter och kommun före planerad ändring av postservicen och att postverket därvid tar stor hänsyn till framförda synpunkter så att servicen inte försämras. Enligt de rutiner som postverket följer vid planerade förändringar i den postala organisationen på viss ort lämnas alltid information till de postkunder som berörs. Vidare inhämtar verket alltid kommunens uppfattning i frågan: Verket tar så långt möjligt hänsyn till de synpunkter som framförts. Självfallet måste även de speciella förutsättningar i fråga om bebyggelseförhållanden, avstånd samt lokal och personalförhållanden som råder på en viss ort beaktas. En avvägning mellan alla olika önskemål och behov måste därvid ske, så att en både för postkunderna och för verket rimlig servicelösning kan uppnäs.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. För några år sedan motionerade jag i den här frågan och fick då ett mycket positivt besked från trafikutskottet, som underströk behovet och angelägenheten av att försämringar av postverkets service inom landsbygds och glesbygdsområden inte sker. Trafikutskottet anförde vidare att de organisationsförändringar som aktualiserats under det fortsatta rationaliseringsarbetet på detta område bör göras med beaktande härav och ske i samförstånd med vederbörande kommunala myndigheter. Statsrådet hänvisar nu till de rutiner som postverket har. Jag vill här betona ordet rutin. Det har gått rutin i att man meddelar hur det kommer att bli. Men huruvida det är en rimlig servicelösning kan man verkligen tvivla på. Undan för undan sker nu förändringar som upplevs som försämringar såväl av berörda abonnenter som av kommunerna. Visserligen ges in formationen upplevs inte alls så att postverket informerar sig om hur Torsdagen den de berörda önskar att det skall vara. | 1 april 1976 Den ena bygden efter den andra bara ”körs över”, ett uttryck som ofta används numera i de här sammanhangen. Om informationen Man kan fråga sig om det är rimligt att postverket inte vill lyssna — rörande planerad på den lokala opinionen. Människorna känner sig vanmäktiga inför cen = ändring i postservitralstyrning. Därför vill jag fråga statsrådet om han är beredd att vidta — cen några åtgärder så att riksdagsbeslutets intentioner verkligen infrias. Människorna ute i bygderna upplever det så att myndigheterna bara inte bryr sig om vad de har för uppfattning. Postverkets ”rutin” är en gammaldags, auktoritär ordning som vi bör kunna komma ifrån i vårt samhälle. I går fick jag del av propositionen 167, där det talas om en ny organisation för postverket för ökade insatser på marknads och serviceområdena. Det är fråga om utveckling av tekniken och om delegering av ansvar och befogenheter från central till regional och lokal nivå. Jag anser att det i det sammanhanget saknas en väsentlig del, nämligen att lokala politiker bör få ett avgörande inflytande vid bedömningen av vad som kan anses vara en rimlig postservicenivå och vad som är en rimlig avvägning såväl för postkunderna som för postverket. Jag hoppas att statsrådet vill kommentera sitt svar ytterligare och eventuclit lägga synpunkter på kommunala förtroendemäns direkta inflytande vid utformningen av postverkets service.
Herr talman! Det är alldeles omöjligt att utifrån det allmänna resonemang som herr Nilsson i Tvärålund här för ytterligare utveckla det svar som jag har givit på hans fråga. Vi skall visserligen inte diskutera enskilda ärenden i kammaren. Det har emellertuid av och till hänt att jag då frågor ställts till mig av liknande art som den herr Nilsson ställer har haft anledning att av rent principiella skäl hänvisa tll vissa exempel runt om i landet. Efter undersökningar som har gjorts har jag kunnat konstatera att det sätt på vilket postverket arbetar både lokalt. regionalt och centralt vid postala förändringar så långt det är möjligt fyller de krav som kan ställas när det gäller inhämtande av information och insyn innan förändringar träder 1 kraft. Jag vet alltså inte om herr Nilsson syftar på något alldeles speciellt exempel med sin fråga. Jag har däremot möjlighet att följa alla de ärenden som efter beslut av postverket på lokal eller regional nivå förs upp till regeringen i form av besvär. Där kan man - visserligen litet bristfälligt, men ändå — få fram hur saker och ting fungerar i stort. Fram till nu har det visat sig att ärenden av den art som herr Nilsson i Tvärålund här tar upp mycket sällan förs vidare besvärsvägen. Detta 19 Om informationen kan bero på många omständigheter. Min tanke fram till nu är att det i de flesta fall beror på att man mellan kommunerna, postkunderna och postverket har kunnat uppnå samförstånd redan på lokal nivå.

Herr talman! När man ställer en fråga, bör den ta upp allmänna och principiella synpunkter och inte enskilda fall. Min fråga gällde främst om statsrådet anser att postverket i sådana här sammanhang tar hänsyn till lokala opinioner inom berörda bygder och kommuner. I de fall som föranlett mina frågor är kommunen och bygden emot den föreslagna ändringen. Den förändring som jag tog upp i fjol är nu genomförd. Man upplever den såsom en betydande försämring, inte bara för postservicen utan också för den kollektiva trafiken. Informationen leder inte många gånger till besvär, framhåller statsrådet. Nej, man kanske är litet för passiv. Man borde nog gå vidare i större utsträckning. Men landsbygdsborna är ofta litet för snälla och finner sig i de försämringar som beslutas centralt. Jag frågade hur statsrådet ser på en lösning, där lokala och regionala politiker på ett tidigt stadium kommer in i beslutssammanhangen. Jag anhåller att statsrådet om möjligt ger en meningsyttring till känna.
Herr talman! Det finns inte mycket att tillägga. I och med att kommunen får uttala sig över en tänkt ändring har väl herr Nilsson i Tvärålund fått svar på frågan om lokala politiker kan få yttra sig. Det är ju de som bildar kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det sker enligt en ordning som är fastlagd.

Så är ofta fallet när man får veta att man skall få en fast postanstalt utbytt mot exempelvis lantbrevbäring. Det visar sig emellertid lika ofta att postkunderna sedan omorganisationen är genomförd får en bättre service än de tidigare haft. Många exempel härpå finns. Jag vill med detta ha sagt att i de fall man i olika kommuner och regioner upplever en diskussion med postverket om en tänkt förändring såsom en försämring bör man kanske ibland innan man uttalar sig negativt avvakta resultatet av den provperiod som följer efter en ändring.
Herr talman! Statsrådet säger nu att kravet på samråd är uppfyllt niär kommunen har blivit informerad. Min fråga gällde om statsrådet hade en mening om huruvida verket bör ta stor hänsyn till framförda synpunkter. I de fall jag känner till har verket inte tagit någon hänsyn till framförda synpunkter från kommun och berörda kunder. Denna del av frågan har statsrådet faktiskt inte svarat på. Jag ställde den frågan i fjol också, och då var statsrådet och jag ense om att det var viktigt att statliga verk genomförde de beslut riksdagen fattat och de intentioner som riksdagen uttalat sig för. Jag hoppas att statsrådet också i år ser detta som en viktig fråga. Jag tar mig friheten, herr talman, att återigen komma tillbaka till min tanke att när man nu skall decentralisera beslutanderätt till lokal och regional nivå så bör decentraliseringen också innebära att lokala och regionala politiker har möjlighet att utöva inflytande på bedömningarna.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat chefen för justitiedepartementet om han är beredd att medverka till att barn födda i Sverige, men där ene föräldern är utländsk medborgare, ändock automatiskt får svenskt medborgarskap. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt gällande medborgarskapslag blir barn i äktenskap svenskt vid födelsen om fadern är svensk. Barn utom äktenskap får svenskt medborgarskap om modern är svenska. Förslag om att här i riket födda barn till svensk förälder alltid skall bli svenskt vid födelsen har tidigare förts fram bl.a. i riksdagen och Nordiska rådet. Förslagen har hittills inte genomförts, främst av det skälet att en sådan ordning skulle medföra ett stort antal dubbla medborgarskap. Vidare har hänvisats till möjligheten att ge barnet svenskt medborgarskap genom självständig naturalisation. Inom Europarådet granskas f. n. de problem som hänger samman med medborgarskap för barn vilkas föräldrar har olika medborgarskap. En expertkommitté undersöker möjligheten att utarbeta en konvention på detta område. Sverige födda barn svenskt medborgarskap för utländska medborgares i Sverige födda barn att jag har förståelse för dessa förslag. En sådan lösning skulle även ligga i linje med strävandena för att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag bedömer det emellertid inte vara möjligt att f. n. förorda så långtgående ändringar i de principer på vilka vår medborgarskapslagstiftning vilar. Reslutatet av arbetet inom Europarådet bör avvaktas och fortsatta överläggningar hållas med övriga nordiska länder innan ändringar av detta slag närmare Öövervägs.